Herr talman! Lars Leijonborg har frågat om statsministern är beredd att mot bakgrund av erfarenheterna från Västerås verka för att Gymnasiekommitténs förslag om gymnasieutbildning för obehöriga elever inte kommer att genomföras. Arbetsfördelningen i regeringen är sådan att det är jag som utbildningsminister som ska besvara denna interpellation. Jag ska inledningsvis göra klart att även om jag följer diskussionen i Västerås är jag förhindrad att uttala mig om en enskild kommuns angelägenheter. Jag har dock erfarit att Västerås även framöver kommer att anordna programinriktade individuella program, PRIV, i gymnasieskolan. Grundskolan har en central uppgift i att ge alla barn goda kunskaper och ge dem det stöd de behöver för att nå de fastställda målen. För att ge alla barn likvärdiga möjligheter måste alla skolor vara bra skolor. Regeringen genomför nu ett kvalitetsprogram för skolan. Kvalitetsprogrammet innebär att varje elevs utveckling mot målen noggrant ska följas och att samtliga skolor ska kvalitetsgranskas. Elever som riskerar att inte nå målen i skolan måste få hjälp tidigt. De måste få stöd som utgår från deras behov innan kunskapsluckorna vuxit sig för stora. Därför är det viktigt att utvärderingen och informationen om elevens utveckling mot kunskapsmålen kommer tidigt, är tydlig och sker kontinuerligt. Elevers och föräldrars rätt till tidig och tydlig information om hur det går i skolan har från och med läsåret 2003/04 förstärkts genom att grundskolan givits ett tydligare ansvar för att under hela skoltiden informera eleven och föräldrarna om elevens studieutveckling. Informationen som ges vid utvecklingssamtalen bör grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i relation till målen i läroplanen och kursplanerna för årskurs 5 och årskurs 9. Den ska också tydliggöra vilka insatser som behövs för att nå målen. Regeringen menar också att utvecklingssamtalen bör leda till en framåtsyftande individuell utvecklingsplan för varje elev. En sådan utvecklingsplan bör stödja en individualisering av skolan och därmed bejaka att eleverna lär på olika sätt och i olika takt. För att kunna ge eleverna en bättre utbildning och ett ökat stöd behöver grundskolorna fler lärare och andra specialister. Under en femårsperiod ökar därför regeringen resurserna till skolan genom ett särskilt bidrag till personalförstärkningar. Statsbidraget ökar successivt med en miljard kronor årligen tills nivån 5 miljarder är nådd. Antalet lärare och andra specialister i skolan kommer genom detta att kunna öka med ca 15 000. Elever som trots stödinsatser riskerar att gå ut årskurs 9 utan att ha nått målen kan givetvis gå ett eller två år extra i grundskolan. Enligt min uppfattning ska det ske när skolan, föräldrarna och eleven i samråd finner att det är det bästa sättet för eleven att få de kunskaper som krävs. Trots stora insatser i grundskolan finns det ungdomar som av olika skäl inte uppnår behörighet till gymnasieskolans nationella och specialutformade program. Det kan vara väl motiverade ungdomar som nyligen kommit till Sverige och som varit tvungna att prioritera svenska framför engelska, men som har goda studieresultat i övrigt. Det finns också ungdomar som har större kunskapsluckor och som behöver mycket stöd för att gå vidare. Behörighetskraven till gymnasieskolan ska ligga fast. Behörighetsreglerna anger den kunskapsnivå som krävs för studier på gymnasienivå och bidrar till en tydlighet i systemet. Syftet med behörighetskraven är att slå vakt om utbildningens kvalitet och likvärdighet - inte att utestänga elever från att läsa sådana nationella kurser som de har kapacitet att klara. Inom programinriktade individuella program, PRIV, kan eleverna följa kurser från ett nationellt program samtidigt som de utifrån behov läser behörighetsgivande ämnen. Den grupp av elever som har mindre kunskapsbrister anser jag bör kunna läsa en del av kurserna på ett gymnasieprogram samtidigt som de kompletterar sina kunskaper från grundskolan. Andra elever har en längre väg till en reguljär gymnasieutbildning. För de elever som har större kunskapsbrister kan utbildningen till exempel utformas som ett preparandår. Utbildningen för dessa elever syftar till att ge bättre förkunskaper i de behörighetsgivande ämnena men kan även ha inslag av nationella kurser, i allmänhet i yrkesorienterande ämnen, som eleven har förutsättningar att följa. Utbildningen kan även innehålla praktik i större eller mindre omfattning. Att erbjuda obehöriga elever en uppläggning av studierna i form av PRIV är enligt min uppfattning ett framgångsrikt sätt att ge eleverna ökad studiemotivation samtidigt som förkunskapskraven ligger fast. Många kommuner, däribland Stockholm och Västerås, arbetar sedan länge enligt PRIV-modellen och Skolverkets utvärdering har visat på goda resultat för eleverna. Jag finner även ett brett stöd i remissopinionen, exempelvis från Lärarnas Riksförbund, för denna ståndpunkt. För många elever som i dag går på individuella program bör det alltså vara möjligt att genomföra studier på PRIV. Det är dock viktigt att poängtera att det även i framtiden, utöver PRIV, kommer att behövas individuella lösningar inom gymnasieskolans ram för elever med speciella utbildningsbehov. Det kan vara ungdomar med omfattande skolproblem i form av läs och skrivsvårigheter eller ungdomar som saknar motivation eller som har svåra sociala problem. Elever med ett individuellt program har i dag en svag ställning när det gäller rätten till gymnasieutbildning, både vad gäller omfattning och innehåll. Det är därför angeläget att vidta åtgärder för att stärka dessa elevers rätt till utbildning. Beredningsarbetet pågår med Gymnasiekommitténs betänkande. Regeringen ämnar återkomma i frågan i samband med en proposition om gymnasieskolan. Lars Leijonborg och Folkpartiet driver den extrema ståndpunkten att fortsatt grundskola ända upp till 18 års ålder är det enda utbildningsalternativ som ska stå öppet för de elever som inte klarat alla ämnen i grundskolan. Men enligt min mening kan en sådan politik skapa stora svårigheter när det gäller att motivera och möta behoven hos ungdomar i övre tonåren. Folkpartiet driver en politik där det viktiga är att gymnasieskolan ska utestänga vissa elevgrupper. Min utgångspunkt är den motsatta. I stället för att sortera bort dessa elever, måste vi ge dem en utbildning som utgår från deras förutsättningar och möter deras behov.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Det var vackra målformuleringar, tyvärr ganska fjärran från verkligheten i dagens skolor. Det är fortfarande så att mer än var tionde elev som går ut grundskolan saknar kunskaper i något av de allra viktigaste ämnena, var fjärde elev har underkänt i något av ämnena, och siffrorna har inte blivit bättre under de år som Thomas Östros har varit chef för Utbildningsdepartementet. På den socialdemokratiska partikongressen i Västerås senast fattades beslut om att grundskolan i princip ska vara betygsfri. I varje fall ska betygen förlora sin roll som urvalsinstrument. Det är den första frågan som jag vill ställa till Thomas Östros. Är han mot bakgrund av de erfarenheter som nu har vunnits redo att verka för att det beslutet ändras? Resultaten just från Västerås - samma kommun där man höll sin kongress - där man prövat ett system där betygen inte spelar någon roll för gymnasieintagningen har varit förödande, och försöket har därför avbrutits. Det vore ett mycket viktigt besked i dag att strävan att göra grundskolan betygsfri avbryts därför att resultaten av en sådan politik är så förödande. Det andra är detta med nyspråket. Många av oss har läst George Orwells 1984 och vet hur förödande det är när orden förlorar sin betydelse. När man säger att förkunskapskrav inte ska vara utestängande gör man en nytolkning av vad ordet förkunskapskrav är för någonting. Ställer man krav på vissa förkunskaper och de förkunskaperna inte uppfylls har eleverna inte rätt att börja utbildningen. Varje annan innebörd av det ordet är en språklig förvrängning som är mycket olycklig. Statsrådet citerar Lärarnas Riksförbund. Jag vill läsa ett par andra rader ur deras remissvar på Gymnasiekommittén. De skriver så här: Gymnasiekommittén föreslår att elever som inte uppfyller behörighetskraven från grundskolan preliminärt kan antas till en sektor. LR anser att detta är principiellt fel. Jag skulle vilja fråga statsrådet, som nu gömmer sig bakom Lärarnas Riksförbund: Delar statsrådet denna principiella uppfattning? Statsrådet polemiserar mot Folkpartiet på ett felaktigt sätt. Det är inte så att det enda utbildningsalternativ vi anvisar för personer som misslyckats i grundskolan är att läsa vidare. Statsrådet pekar själv på att det kan vara aktuellt att gå om både ett och två år. Är man 16 år blir man 18 år när det är färdigt. Det är uppenbarligen inte heller någon främmande idé för statsrådet. Men även vi har uppfattningen att det ska finnas alternativ. Vi skisserar i vår motion ett alternativ med mycket arbetsplatsförlagd utbildning för kategorin mycket skoltrötta ungdomar. De stora frågorna kvarstår. Är statsrådet beredd att säga att det är principiellt fel att slopa förkunskapskraven? Är statsrådet beredd att ge upp tanken att betygen i grundskolan ska slopas som urvalsinstrument?

Herr talman! När jag lyssnar på utbildningsministern undrar jag om han vet hur situationen i den svenska skolan är. Han talar om ett tänkt fall där Folkpartiet skulle driva igenom att personer som inte klarat grundskolan läser vidare tills de är 18 år. Sedan säger han att med ett sådant system skulle det bli stora avhopp. Men hur är det i gymnasieskolan i dag? Vet statsrådet hur många av dem som börjar ett individuellt program avslutar gymnasieskolan med godkända betyg? Det är en bråkdel. Hur många av en kull avslutar i dag gymnasieskolan med slutbetyg? Det är färre än 60 %. Vi tror att vi har en gymnasieskola för alla - somliga tror det - men sanningen är den att i vissa kommuner har vi en gymnasieskola för hälften, eftersom så många hoppar av eller slås ut. Det är dagens verklighet. I Västerås har man prövat den modell som den socialdemokratiska partikongressen, som hölls i samma stad, gick in för. Där har resultaten sjunkit ytterligare. I riket som helhet klarar 75 % godkänt i alla ämnen i nian. I Västerås sjönk den siffran till 61 %. Man måste fundera på vilka signaler man sänder om man säger till elever i grundskolan att de kommer in på gymnasiet även om de inte når godkänt ens i de allra viktigaste ämnena. Vad betyder det för deras motivation? Det är förödande för deras motivation, och det kan man ju förstå. Om man inte förstår det intellektuellt kan man åka till Västerås och fråga dem som gjort försöket. Man kan också tala med den socialdemokratiska skolstyrelseordföranden, som i en Ekointervju lät precis som den Jan Björklund som redan åberopats här. Han sade ungefär: Man tror att man är snäll när man inte ställer krav på eleverna, men i själva verket är det precis tvärtom. Gymnasieutredningen har närmast blivit avrättad av remissinstanserna. Högskoleverket skriver med illa dold ironi att om man ska klara det socialdemokratiska gymnasiet måste man vara mycket studiemotiverad. Det är åtminstone innebörden i det som sägs. Men nu handlar det om elever som är mycket lite studiemotiverade, och att då säga till dem att de ska klara de vanliga gymnasiekurserna och därutöver läsa in det som de missat i grundskolan är inte rimligt. Det kommer inte att fungera i praktiken. Att ordet "behörighetskrav" inte innebär behörighetskrav utan tips på det man ska läsa extra är en språklig innovation som utbildningsministern borde hålla sig för god för. Jag har inte fått svar på de båda viktiga och grundläggande frågor jag ställde. För det första: Är det inte dags att göra upp med den flummiga föreställningen att betygen i grundskolan inte behövs som urvalsinstrument? Och för det andra: Det talas om PRIV, om preparandår och om allt möjligt, och statsrådet citerar Lärarnas Riksförbund. Om vi håller oss till principerna undrar jag: Är statsrådet redo att instämma i LR:s uppfattning att det är principiellt fel att slopa behörighetskraven vid intagning till gymnasieskolan?

Herr talman! Vi är fortfarande överens om att stöd tidigt måste vara själva utgångspunkten för en skolpolitik som gör att barn och ungdomar växer och lär sig det de behöver lära sig. Jag tror inte att en tiogradig betygsskala för tioåringar är en särskilt lycklig idé. Moderaterna kommer att upptäcka att de är ganska ensamma om den ståndpunkten. Jag vill ha individuella utvecklingsplaner från start i skolan, som visar var målen ligger, hur man ligger till i förhållande till målen och hur man ska arbeta för att nå målen. Det får icke komma som en överraskning om man inte har tillgodogjort sig det man skulle ha tillgodogjort sig tidigt i grundskolan. Den centrala frågan gäller hur vi stöttar den grupp av elever som behöver extra hjälp och stöd för att komma vidare i sin utbildning. Folkpartiet har renodlat det och är nästan ensamt i kammaren om att tycka att elever icke ska få lämna grundskolan om de inte har klarat alla ämnen om de så är 18 år. Efter det blir det väl deras ensak, gissar jag. Samtidigt vill man skära ned vuxenutbildningen, så att de inte får någon andra chans. Alla andra partier i riksdagen - Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna ibland, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet - tycker att PRIV är ett bra arbetssätt. Det tycker också Folkpartiet lokalt, till exempel i Stockholm där Björklund själv införde PRIV som arbetssätt. Vad är då PRIV? Jo, det är en utveckling av det individuella programmet som framför allt går ut på att man läser in de basämnen man måste ha för att komma vidare. Men det öppnar också dörren för att nosa på till exempel något yrkesämne, så att man får upp motivationen. Det är någonting som också Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Skolledarförbundet stöder i remissvaren. Det är inte en preliminär antagning utan en utvecklad form av det individuella programmet. Det är ett mycket bättre arbetssätt än att gräva upp en vallgrav, som Folkpartiet gör, för att komma fram till en tydlig position. För de här eleverna innebär det en sämre utbildningsframtid. Det säger också de lärare som jobbar med de här eleverna: Låt dem känna att de också får inspiration av att det går att komma vidare! De ska ha stöd och hjälp, de ska naturligtvis arbeta med sina basämnen, men de måste också se att det leder någonstans för deras egen utveckling. Därför blir man inte heller antagen till ett nationellt program; man går i PRIV. Men vi ser att övergången från PRIV blir starkare när man får motivation att lyckas komma in på ett nationellt program. Det vet också Folkpartiet eftersom man stöder det lokalt. En annan sak är det som både Bill och Leijonborg tar upp, den fria antagningen som Västerås också har genomfört i, tror jag, partipolitisk enighet. Det var att gå långt. Jag har själv inte pekat på den möjligheten som någonting som Västerås skulle följa. Vad de upptäckte var att kostnaderna skenade i väg och de riskerade att eleverna uppfattade det som att de inte behövde anstränga sig. Det är den preliminära analys de gör i Västerås. Det är jätteviktigt att alla partier som har varit inblandade funderar på det. Men det förstärker inte argumentationen mot PRIV. Västerås kommer att fortsätta med det, säger de själva där. Det handlar om att se att den här gruppen inte är homogen. Lars Leijonborg ser dem alla som skoltrötta elever som behöver hållas i örat och få lite åthutning. Jag ser att gruppen innehåller en bred variation av elever. Vad säger Lars Leijonborg till den somaliska flickan som kommit till Sverige i 12-årsåldern, är jätteduktig i matematik, har lyckats lära sig svenska men inte hann med engelskan, av naturliga skäl? Jag undrar om svaret till henne är: Nu läser du engelska ett år till på grundskolan och sedan kan du eventuellt, om du har hunnit, öppna dörren till gymnasieskolan. Eller säger vi till henne: Du behöver också engelskan, men eftersom du är så duktig och har så fina betyg i matematik får du också fortsätta läsa gymnasiematte, så att du inte stannar upp och förlorar din motivation? Eleverna i den här gruppen skiljer sig åt. Inse det och utforma en politik efter det!